Herr talman! Det är riktigt som fru Ryding säger att de yrkanden som förts fram i denna motion och som behandlas i detta utskottsutlåtande är en upprepning av de förslag som framfördes förra året, då riksdagen antog förslaget om pensionstillskott. Jag anser det därför inte nödvändigt att upprepa alla de argument som framfördes vid förra årets ganska långvariga och ingående debatt i denna fråga. För att först säga några ord till fru Ryding vill jag börja med att framhålla att tillkomsten av pensionstillskotten var en mycket betydande reform som innebar en avsevärd förstärkning för de pensionärer som har liten eller ingen ATP. Nu önskar vänsterpartiet kommunisterna en snabbare utbyggnad av des sa pensionstillskott, och det kan man ju i och för sig förstå. Det skulle vi alla önska om vi hade de ekonomiska möjligheterna. Jag tror inte det skulle vara svårt att i denna kammare komma överens om vilka reformer man skulle vilja genomföra, men det blir betydligt svårare när man tvingas att ta hänsyn till befintliga resurser. Det är inte så svårt att räkna upp Öönskemål på pensionsområdet, vilka i och för sig skulle vara motiverade; reformviljan bland riksdagens ledamöter är mycket stor på detta område. Nu vet man också att en hel del kommer att ske. Vi har snart att emotse förslag på vissa punkter, och andra saker, vilka jag inte närmare skall gå in på, är under utredning. Det tråkiga med dessa önskemål om reformer är att de alla kostar pengar. Förslaget från vpk om förbättringar av pensionstillskotten skulle kosta 151 miljoner kronor enligt motionärernas egna beräkningar. Det är inte någon direkt billig reform. Därför gäller det att vara tillräckligt realistisk så att man inser att en prioritering och en avvägning måste ske inom ramen för våra resurser. När nu riksdagen så sent som i fjol beslöt om de pensionstillskott som nu åter diskuteras, ansåg man att det var en lämplig avvägning. Utskottet anser därför att det i år inte finns anledning att inta en annan hållning. I konsekvens därmed har motionsyrkandet avstyrkts. Förslaget om att pensionstillskotten skulle utgå med oförändrat belopp till alla pensionärer, d.v.s. även till dem som inte har full folkpension, var uppe förra året, då det avslogs av riksdagen. Jag tror inte att det vore så lyckligt att nu börja laborera med de reducerade pensionstillskotten. Det har ansetts nödvändigt att skära ned dem för att inte rubba balansen mellan de olika förmånerna. Dessa förmåner bygger på försäkringstekniska bedömanden, och jag tror inte att det kan kallas ett mästrande talesätt, om man framhåller vad som egentligen ligger till grund för beräk ningarna. Meningen är att ett förtida uttag lika väl som ett uppskjutet uttag av dessa förmåner skall vara egalt för pensionären från ekonomisk synpunkt. Önskvärda förbättringar bör åstadkommas på annat sätt än genom en ändring av dessa regler. Fru Ryding klandrar utskottet för att det inte anvisat några sådana regler, men i detta sammanhang har vi haft att behandla motionerna och naturligtvis hållit oss till dem. Det yrkande som framförts av medlemmar av moderata samlingspartiet, bland dem herr Carlshamre, är — såvitt jag kan förstå — en upprepning. I varje fall sammanfaller det med det gamla havererade högerförslaget om att löntagarnas pengar i AP-fonderna skall användas även till förbättring av folkpensionärernas standard. Jag tycker att herr Carlshamre fortfarande hänger fast vid denna idé, vilken dock inte kan delas av andra lagutskottet. I och för sig är det glädjande att herr Carlshamre är mån om folkpensionärerna. Alla vet vi att många av dessa har det knappt. Som jag tidigare sade skulle det vara önskvärt om man kunde förbättra deras standard snabbare. Men vi tycker inte att det bör ske genom att ta pengar från AP-fonderna, som ändå är löntagarnas pengar. Det vore principiellt felaktigt, och det är inte någon större skillnad om man nu lånar dessa pengar. Samhällsekonomiskt blir det i varje fall inte någon skillnad, eftersom AP-pengarna används för andra nyttiga och nödvändiga ändamål. Det är antagligen dessa synpunkter som är orsaken till att herr Carlshamre i dag inte har annat än en blank reservation och inte heller har framställt något yrkande. Herr Carlshamre hävdar att det finns pengar i fonderna. Ja, visst gör det det. Det finns ganska mycket pengar i dag, men vi får komma ihåg att relationen mellan till fonderna inbetalade avgifter och utbetalade pensioner undan för undan förändras, allteftersom vi växer in i systemet. Jag har för inte så länge sedan sett en beräkning, som visar att avgifter och utgifter skulle balansera varandra år 1990. Därför tror jag att det skulle vara ganska olyckligt att nu börja reducera pensionsfonderna. Det måste ju finnas ett kapital bakom försäkringarna. Vi kan få låga konjunkturer; vi vet praktiskt taget inte alls vad som kan hända i den oroliga värld som vi lever i. Liksom andra lagutskottets majoritet anser jag att vi bör hålla fast vid principen att folkpensionerna och de till dem knutna pensionstillskotten skall finansieras genom ett gemensamt åtagande över våra skatter. Herr Carlshamre säger också själv att vi gemensamt bör åta oss de ökade bördor som är nödvändiga för att pensionärerna skall få det bättre. Det bör vi i så fall göra över skatterna i stället för att börja laborera med AP-fonderna. Herr talman!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

Herr talman! Jag börjar bli riktigt orolig för löntagarnas pengar. Om man som herr Fredriksson sätter likhetstecken mellan att låna pengar och att ta pengar, lär det inte finnas mycket kvar, ty såvitt jag vet lånas alla pengar i AP-fonderna ut; i varje fall är det meningen. Om det skulle betyda att de är försvunna, är det illa ställt för löntagarna. Herr Fredriksson menar väl inte möjligen att svenska staten skulle vara en mindre solvent låntagare än alla de andra som lånar pengar ur AP fonderna? Inte skulle väl pengarna vara försvunna därför att statsverket för pensionsändamål lånade ur fonderna? Herr Fredriksson talar om det havererade gamla högerförslaget och åsyftar dåvarande högerpartiets förslag år 1964 om just sådana här pensionstillskott — ett förslag som lustigt nog arbetade med samma belopp som det som fem år senare blev riksdagens beslut. Jag håller gärna med om att för slaget är havererat i den meningen att det, när det till sist genomfördes, blev ett väsentligt sämre förslag, dels på det sättet att det kom fem år senare, dels på det sättet att uppbyggnadstiden blev tio år i stället för tre, som dåvarande högerpartiet tänkte sig redan 1964. Vill man kalla det ett haveri så gärna för mig. Vi är naturligtvis tacksamma för att vi till slut ändå fick något gehör för detta förslag från 1964. Sedan argumenterar herr Fredriksson såvitt jag förstår emot sig själv. Han påpekar att anspråken på AP-fonderna för pensionsändamål nu stiger år från år, efter hand som pensionssystemet byggs ut. Självfallet är det så. Förhållandet mellan inbetalade avgifter och utbetalade pensioner förskjuts, och herr Fredriksson har kanhända rätt i att en svängningspunkt nås någon gång omkring 1990. Sannolikt kommer dock den punkten att flyttas långt framåt i tiden, om vi någonsin når den. Om vi emellertid räknar statiskt med nuvarande inbetalningstakt och med ett löneläge, sådant som man i dag kan ge prognos på, kanske vi når en svängningspunkt. Men det är ju det som är så bra, herr Fredriksson. Med mitt förslag skulle man i dag ställa relativt stora anspråk på fonderna, men de skulle sedan successivt minska år från år fram till ganska precis år 1990. Och vid den tiden, år 1990, är de yngsta i den grupp det gäller 95 år. De flesta av de äldre i gruppen bör då enligt naturens ordning ha upphört att uppbära pensioner. Det är riktigt, och det har jag sagt tidigare, att det tillkommer nya i denna kategori, men de är försvinnande få jämfört med den miljon pensionärer som vid ATP-systemets ikraftträdande var för gamla för att få vara med. Där är den stora mängden och de stora pengarna. De människor som nu kommer med i systemet och inte kommer upp till tröskelnivån, i dagens penningvärde 1800 kronor, är få. Jag är helt övertygad om att 1990 eller senare skulle stats kassan orka med att själv bära de kostnaderna om ATP-systemet inte klarar dem. I och för sig tycker jag att det är ett utmärkt system där två utvecklingslinjer neutraliserar varandra: sjunkande anspråk från pensionstillskottens sida och stigande anspråk från de reguljära ATP-pensionernas sida. Det går utmärkt ihop, och man behöver inte vara så ängslig. Vi är så vana att resonera på det sättet: Detta förslag — vad det än gäller — hade vi uppe till behandling förra året, och det finns inget skäl att ändra den då intagna ståndpunkten. Det är alla utskotts vanliga sätt att skriva — jag har själv varit med om att göra det vid många tillfällen. Men det är naturligtvis litet fattigt. Att inte ha funnit skäl att ändra sitt ställningstagande innebär nämligen att man inte heller behöver ange något skäl för att inte ändra sitt ställningstagande. Jag försökte i mitt första anförande att utan att bli alltför utförlig hävda att det sedan ärendet behandlades förra året har tillkommit nya omständigheter vilka kunde göra det motiverat att ta itu med det en gång till. Detta hävdar jag fortfarande. Jag nämnde förslaget om individuell beskattning och som en rimlig konsekvens därav individuella pensioner.

Därmed sjunker standarden. Kommunerna har inte resurser för att hålla undan för bostadskostnadernas stegring. Varenda människa som sysslar med dessa frågor i kommunerna vet att det för håller sig på det sättet för troligen hundratusentals pensionärer. Vi kan peka på andra ting också. Vi känner alla på oss att vi står inför en mycket påfrestande situation med risk för betydande prisstegringar och ett sjunkande penningvärde. Vi vet också alla sedan tidigare att de som drabbas hårdast i en sådan situation är de som har det sämst, och det är bl.a. just pensionärerna. Vi har visserligen ett system med indexreglering för att försöka hålla undan för prisstegringarna, men det räcker inte — långsamt urgröps det faktiska värdet. Dessutom släpar index alltid efter. Det behövs inte mycket för att en pensionärs ekonomi skall komma i olag. Det är inte fråga om tusenlappar, inte ens hundralappar — det är fråga om tior och kronor i månaden för att den ekonomin skall komma ur balans. Så visst har det tillkommit omständigheter som gör att man kunde fundera över frågan en gång till. Och, herr talman, vi kommer att fundera över den och återkomma vid första tillfälle.

Herr talman! Jag kan inte finna att moderata samlingspartiet har vunnit något gehör för det gamla högerförslaget att överföra löntagarnas pengar i AP-fonderna till folkpensionärerna. Visst är prisstegringarna besvärande, särskilt för folkpensionärerna. Men man får ändå inte glömma att dessa garanteras kompensation för prisstegringarna på grund av att folkpensionerna är knutna till prisindex. Även de ökade bostadskostnaderna, som herr Carlshamre talade om, tar man hänsyn till när man gör upp indexserierna. Man kan säga att folkpensionärerna har sin garanti i detta indexsystem, och därtill har de fått dessa pensionstillskott. Jag är litet förundrad över vad herr Carlshamre sade i sitt första anförande när han talade om en viss cynism i detta förslag och gjorde gällande att folk pensionärerna skulle ha uppfattat det som negativt eller som en försämring för dem. Jag har också en hel del kontakt med folkpensionärerna, och jag har inte träffat någon som sett på pensionstillskotten på detta negativa sätt, utan de flesta har ändå tyckt att detta är en bra reform, en reform som många folkpensionärer hälsar med glädje. Sedan är det alldeles riktigt som herr Carlshamre säger, att det är så många som kommer att bli så gamla att de inte har så stor glädje av de förbättrade förmånerna — det är ett faktum som man må beklaga hur mycket man vill men som det är svårt att göra någonting åt. Det är bara synd att moderata samlingspartiet inte tänkte på det när vi behandlade frågan om ATP; då var man inte med på att införa några som helst förbättrade pensionsförhållanden för den stora massan löntagare.
Herr talman! Om herr Fredriksson har glömt allt som hände i samband med ATP-reformen, så lär vi väl inte ha tid att undervisa honom om det i dag. Mig veterligt fanns det inget parti och ingen ledamot av riksdagen som den gången förordade någonting som låg i närheten av det referat som herr Fredriksson nu gav, nämligen att det skulle vara ett oförändrat pensionssystem eller att svenska folket inte skulle ha pension. Men jag tror, herr talman, att det är meningslöst att ta upp den historiska debatten i dag. Det förhöll sig bara inte på det sättet utan exakt tvärtom — det är inte så ovanligt att det gör det! Visst väger man in bostadskostnaderna i indexserien. Jag kan tala om för herr Fredriksson att vi i min hemkommun, Kungälv, håller på att pressa upp taket för det kommunala bostadstillägget från 2100 till 3 000 kronor. Det är min kollega Evert Svensson och jag som drivit detta, och det är med stor och lättförstådd tvekan från övriga kommunalmäns sida som man tar det steget; vi har egentligen inte råd, och det krävs en mycket hård prioritering för att åstadkomma detta. Och — något som är mer bekymmersamt — kommunerna som ingår i blocket har bostadstillägg med tak på 600 och 700 kronor. Hur vi gemensamt skall orka upp till 3 000 kronor med dem om något år vet jag inte riktigt, men vi skall försöka att klara det. Det är också alldeles nödvändigt, ty det har blivit väldiga skillnader mellan verklighet och teori när det gäller pensionärernas bostadskostnader. Det som vägs in i indexserien räknar vi möjligen i procent men snarare i promille av den verkliga kostnadsökningen. Det som verkligen kommer fram som tillägg till pensionärerna förslår inte på något sätt. Här har vi återigen en av de stora orättvisorna, att man på grund av den olika bärkraften i kommunerna har så olika förmåner beroende på var man råkar bo. En del av detta kommer att bli bättre i kommunreformens hägn, men långt ifrån allt. Vi kommer att få många storkommuner som inte ens i sitt utvidgade skick rår med den här uppgiften fullt ut som det skulle behövas. Självfallet är allt detta prioriteringsfrågor. Det finns ingen i denna kammare som inte är medveten om det, och visst håller jag med herr Fredriksson om att det knappast finns någon människa som inte gärna skulle vilja vara med om att förbättra förmånerna för pensionärerna liksom för andra stödbehövande grupper i samhället. Det är en fråga om prioritering, och jag har uppenbarligen prioriterat detta bekymmer något högre än herr Fredriksson — det förefaller så. Jag sätter detta väldigt högt på listan — jag skulle nästan vilja säga högst — av det som det är angeläget att klara nu. Sedan vill jag bara — det var när mast därför jag begärde ordet fast jag nu höll på att glömma det — förklara uttrycket »ett omedvetet drag av cy nism> som jag använde när jag försökte återge en stämning bland pensionärer såsom jag har upplevt den. Det är nog ändå inte så — i varje fall är det inte min erfarenhet — att man allmänt bland pensionärerna upplever det nya systemet med pensionstillskott som någon stor förbättring. Den uppfattning jag får när jag talar med de berörda människorna är att vi visserligen åstadkommit en blygsam förbättring för en grupp, låt vara en stor grupp, pensionärer, men man finansierar den genom att de andra pensionärerna, de som råkar ha en ATP på 1 800 kr. eller mer, får avstå från det årliga standardtillägg som de räknat med att de skulle få. Jag vet att de har fel; riksdagen hade aldrig lovat några fortsatta allmänna standardtillägg, men så upplever man det faktiskt. Pensionstillskotten innebär en fortsättning av en tidigare inledd förbättring för en begränsad grupp pensionärer och ett uteblivande av dessa tidigare förbättringar för resten av pensionärerna.

Herr talman! De motioner om möjlighet till längre sammanhängande ledighetsperioder, som har väckts i denna kammare och i första kammaren av ett antal folkpartiledamöter, utgår från erfarenheter och behov som säkert många av oss har hört omvittnade. Människor, kanske särskilt i medelåldern, talar om att de känner ett behov av att studera, av att ta en paus i förvärvsarbetet för att göra en längre studieresa eller känner behov av någon annan form av förnyelse. Det finns också många som vittnar om att det moderna samhället innehåller vad man med ett sammanfattande uttryck skulle kunna kalla stressfaktorer.

Det kan även bero på familjeskäl, det kan vara en önskan om att förlänga den normala ledigheten i samband med barnsbörd eller något annat rent personligt förhållande. Vi vill se denna fråga om en längre sammanhängande ledighet framför allt som en fråga om hur de ökade möjligheterna till arbetstidsförkortning och längre fritid skall utnyttjas. Just den aspekten framhölls också av arbetsmarknadsstyrelsen i dess yttrande över riksdagsmotionen år 1966, när denna fråga först aktualiserades från folkpartihåll. Arbetsmarknadsstyrelsen framhöll då att många skäl kunde anföras för en större flexibilitet i såväl fördelningen av arbetstiden under den aktiva tiden som den aktiva tidens längd. Styrelsen ansåg att de här spörsmålen förtjänade uppmärksamhet i diskussionen, bl.a. om utformningen av den allmänna försäkringen. Det är uppenbart att samma fråga aktualiseras när man talar om en sänkning av pensionsåldern. En sådan sänkning kan förvisso vara angelägen för många människor, men andra människor skulle kanske, om man ställde dem inför detta val, säga att de hellre ville ha en sammanhängande ledighet någon gång under den aktiva perioden och i gengäld stanna kvar i arbetet litet längre vid den aktiva periodens slut. Det krav på möjlighet till längre sammanhängande ledigheter som har förts fram ligger helt i linje med den liberala uppfattningen att människorna i görligaste mån själva bör få utforma sin tillvaro. När dessa motioner framfördes 1966 förekom en ganska omfattande remissbehandling, men jag skall här nöja mig med att citera ur TCO:s yttrande, som uttrycker ett starkt intresse för den här frågan. »TCO anser att frågan om möjligheter för arbetstagare att under den aktiva tiden erhålla en sådan längre sammanhängande betald ledighet än semestern utgör är av stort intresse. Liksom motionärerna anser TCO att frågan bör prövas utifrån den utgångspunkten att möjligheterna till sabbatsledighet i princip inte bör begränsas till enbart vissa yrkesgrupper. Det moderna arbetslivets krav, personliga önskemål om en längre ledighet för studiesyfte eller av familjeskäl utgör exempel på motiv som kan tala för införande av sabbatsledighet. En sådan ledighet kan i och för sig konstrueras såsom omvandling av redan gällande anställningsvillkor eller såsom förbättring av anställningsvillkoren genom införande av en speciell form av arbetstidsförkortning eller semesterförlängning. Av vikt är att ett system för sabbatsledighet ges ett sådant innehåll att arbetskraftens rörlighet mellan olika arbetsgivare inte hindras.» Jag har citerat ordagrant och rätt utförligt för att man inte skall göra någon annan uttolkning av detta yttrande än att TCO anser att frågan är av stort intresse. Det framgår ju av vad jag har citerat. Samtidigt sade TCO liksom övriga arbetsmarknadsorganisationer att en utredning av frågan inte behövdes, då man ansåg att den borde lösas i första hand genom överläggningar mellan arbetsmarknadens parter. Det har nu gått fyra år sedan denna fråga väcktes första gången, och arbetsmarknadens parter har inte ägnat frågan något djupgående intresse. Man kan naturligtvis tyda detta som att de inte anser frågan vara av så stor angelägenhet att de vill ge den prioritet, och detta är säkert en del av förklaringen. En annan del av förklaringen kan vara att om man vill att alla kategorier skall innefattas, och rörligheten inte förhindras, är det svårt att lösa frågan genom avtal endast mellan vissa organisationer. En vidare behandling skulle underlättas om det funnes ett underlag i form av en offentlig utredning, där olika aspekter på denna fråga blev belysta. I motionerna och i reservationen till andra lagutskottets utlåtande föreslås en utredning där man bl a. skulle ta upp frågan om en sådan reforms kostnader, både de samhällsekonomiska aspekterna och finansieringsfrågorna. Man skulle sammanställa de arbetsmedicinska och psykologiska synpunkter som kan läggas på just behovet av sammanhängande ledighetsperioder, och man skulle även ta upp frågan om hur dessa eventuellt kan inordnas i den allmänna försäkringen och hur de skall samordnas med pensionsåldern. Man kan inte påstå, såsom ofta görs i andra sammanhang med växlande fog, att Sverige i denna fråga ligger särskilt långt framme i utvecklingen. I andra länder har man redan för betydande kategorier av människor infört skilda former av sammanhängande ledighet. På Island kan t.ex. alla lärare efter tio års anställning få ett arbetsfritt år för studier med full betalning. Lärarna är ingen liten grupp. I USA har bilarbetarna träffat avtal om att de efter en viss anställningstid skall kunna få tre månaders ledighet vart femte år. De utgör inte heller någon liten eller någon speciellt exklusiv grupp. I Australien finns liknande beslut som gäller metallarbetare och typografer, och man räknar där med att ungefär en femtedel av befolkningen berörs av en sådan form av förlängd ledighet. I motionerna och i reservationen framhålles att man borde undersöka möjligheterna för alla löntagare att kunna ta ut längre sammanhängande ledighet. Det går alltså inte att avfärda förslaget med att det skulle vara exklusivt och gälla någon liten redan gynnad grupp. Det vore både alltför enkelt och alltför kortsynt. Det är naturligtvis sant, som framhållits både i utskottsutlåtandet och i reservationen, att frågan inte är omedelbart aktuell. Men jag förmodar att några av kammarens ledamöter i likhet med mig minns att det för ett par val rörelser sedan var ett parti som uppmanade väljarna, och förmodligen även deras förtroendemän, att »tänka framåt>. En person som inte visste vilket parti det var och som — vilket jag har gjort — läste igenom protokollet från de riksdagsdebatter som under tidigare år har förts beträffande just denna fråga, skulle nog bli förvånad när han sedan fick veta vilket parti det var som lanserade detta slagord för några år sedan.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

Herr talman! Som herr Romanus redan har sagt är det inte någon ny fråga som behandlas i denna motion. Liknande motioner behandlades här i kammaren 1966 och även förra året. Årets motion skiljer sig från föregående års motion så till vida att den i text innehåller drygt en och en halv sida mer, men yrkandet har begränsats till att den ledighet det är fråga om skall gälla den aktiva levnadsperioden och inte, som fallet var föregående år, under livstiden. Herr Romanus har åberopat remissbehandlingen av detta ärende 1966, och han har citerat vad arbetsmarknadsstyrelsen och TCO sagt. Herr Romanus brukar ha en viss förkärlek för att vilja citera vad Landsorganisationen har sagt i vissa sammanhang. Han har undvikit att göra det i detta fall. Det kanske beror på att Landsorganisationen av styrkte en utredning; den fann inte motiv föreligga för att företa en sådan. Motionärerna diskuterar = finansieringsfrågorna och säger att spörsmålet skulle kunna lösas exempelvis inom ramen för den allmänna försäkringen. Det är riktigt, som herr Romanus sade, att andra lagutskottet i år intar samma ståndpunkt som föregående år. Jag vill nämna att behandlingen i utskottet tog mycket kort tid. Utskottet har inte funnit något som helst skäl att ändra sin tidigare intagna ståndpunkt i denna fråga. I den reservation som är fogad till utskottets utlåtande anförs att denna sabbatsledighet från ordinarie arbete är motiverad dels av stressen i arbetslivet, dels av behovet av att få ledighet för vuxenutbildning. Det sägs också i reservationen att man i allt flera länder infört möjligheter till långledighet av det slag som åsyftas. Man exemplifierar det i motionen med att nämna en del grupper i Island, i USA och i Australien. Vad beträffar det amerikanska exemplet är det fråga om ett avtal mellan arbetsmarknadens parter. Herr Romanus säger här att Sverige inte är särskilt långt framme i detta avseende. Nej, herr Romanus, men annars kanske Sverige ligger rätt långt framme på sociallagstiftningens område. Jag kan som exempel ta semesterlagstiftningen i Sverige jämförd med förhållandena på detta område i de länder som har exemplifierats i motionen och av herr Romanus betecknats som föregångare. Vi har i vårt land en semesterlagstiftning som ger alla rätt till fyra veckors semester. Det har tagit oss många år att komma dit. Enligt semesterlagstiftningen i Australien är man berättigad till 18 dagars semester; det är alltså en väsentlig skillnad mot förhållandena i Sverige. På Island har man tre veckors semester, och i Storbritannien två veckors grundsemester; i USA har man en veckas grundsemester, två vec kors semester efter fem års anställning och fyra veckors semester efter 25 års anställning. Jag förstår mycket väl stålarbetarna och bilarbetarna i USA som genom förhandlingar har försökt att förbättra sin semester, när man har en sådan lagstiftning på detta område. Det är riktigt att det förekommer stress i arbetslivet och att det i samband därmed finns många problem. Att de problem som herr Romanus tar upp finns betvivlar jag inte och det gör inte heller utskottet. Men dessa problem kanske bör lösas på annat sätt. Stressen i arbetslivet skall exempelvis tas upp i samband med behandlingen av frågorna om arbetsmiljön, arbetarskyddet och över huvud taget hur en svensk arbetsplats bör se ut. Det är frågor som är mycket väsentliga; och kanske de krav som här har ställts och de problem som man här har pekat på hellre bör tas upp i samband med lösningen av dessa frågor och även i samband med frågan om arbetstakten och över huvud taget lönesystemet. Jag tror att vi skall försöka komma till rätta med nu ifrågavarande krav på ett annat sätt än genom att tillmötesgå motionskravet. Vad sedan beträffar vuxenutbildningen är den ju nu särskilt aktuell, och det har gjorts en hel del på det området. Landsorganisationen har givit ut en vuxenutbildningsrapport vari det bl.a. framhålles följande: »>Dessa frågor torde i allmänhet kunna inrangeras i avtalsförhandlingar och bör där ägnas uppmärksamhet. Om så inte är möjligt bör lagstiftning tillgripas på samma sätt som skett med värnpliktstjänstgöring och havandeskapsledighet. För kommunerna och staten gäller som tidigare att de bör föregå med gott exempel.> Löntagarorganisationerna vill alltså först pröva spörsmålet avtalsvägen. Det är inte bara fråga om att ordna en ledighet för människor, utan det gäller också att ge dem ekonomiska möjligheter att utnyttja densamma. Beträffande vuxenutbildningen måste vi få ett studiesocialt stöd som möjliggör för vederbörande att utnyttja en ledighet för studier och detta med den anställningstrygghet som kan anses rimlig. Det pågår också utredningar som ser över detta problem. Herr Romanus sade litet föraktfullt att det inte rör sig om någon exklusivitet vilket gjorts gällande på visst håll. Jo, herr Romanus, jag vågar påstå att det i dagens samhälle med den debatt och de problem som är aktuella verkligen är fråga om en exklusivitet. Han sade att arbetsmarknadens parter inte hade ägnat de här frågorna något intresse sedan remissutlåtandena lämnades år 1966. Han angav delvis själv motivet genom att säga att det i viss mån kan ha berott på att man velat prioritera andra frågor. Herr Romanus har alldeles rätt i detta. Jag tror inte att den svenska löntagaren vill lösa de problem som tagits upp i motionerna på det sätt motionärerna och reservanterna avsett. Från fackligt håll föreligger inget som helst krav på utredning om en längre sammanhängande ledighet, och jag tror att herr Romanus skulle finna en mycket oförstående publik om han vände sig till fackföreningsrörelsen — både TCO och LO — och sade att det här vore ett krav som måste prioriteras i dagens samhälle. Det framhålles att det bara rör sig om en utredning, men jag tror att man först bör utreda och lösa andra frågor. Våra utredningsresurser skall inte behöva tas i anspråk för sådana här ganska verklighetsfrämmande saker. Herr Romanus yttrade vidare att ett visst parti under valrörelsen för några år sedan hade en slogan som gick ut på att man skulle tänka framåt, och han menade att man i det här fallet inte gjorde det. Med anledning härav vill jag till sist säga herr Romanus att socialdemokraterna, centerpartisterna och moderaterna varit helt överens i utskottet, och jag tror inte att någon av oss kan beskyllas för att inte ha tänkt på medborgarnas bästa. Herr talman! Med det sagda ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag citerar naturligtvis Landsorganisationen när jag anser att den har sagt någonting klokt, och självfallet kommer jag att fortsätta med det. Det stycke ur ett vuxenutbildningsprogram som fru Sigurdsen citerade skulle jag själv mycket väl kunnat citera om jag hade haft det tillgängligt. Enligt min mening gav det närmast stöd åt vad jag anfört. LO framhåller ju att man i första hand vill reglera de här frågorna genom avtal, och om detta inte lyckas skall man tillgripa lagstiftning. Detta strider ju inte alls mot vad som sägs i motionerna och i reservationen. Vi önskar en utredning, och organisationerna kan vid sina förhandlingar ha nytta av utredningsmaterialet. Det är ingen nyhet att det kan gå till på det sättet. Naturligtvis anser jag inte att rätten att en eller ett par gånger under den aktiva tiden ta ut en längre sammanhängande ledighet skulle vara någon lösning på stressproblemen. De skall naturligtvis angripas på annat sätt. Det är vi helt ense om. Jag har heller aldrig antytt något annat. Vad jag sade var att många människor i dagens samhälle kan känna behov av en sammanhängande ledighetsperiod, bl.a. mot den bakgrund jag angav. Det är något helt annat. Det är inte jag som föraktfullt talar om exklusivitet i detta sammanhang, fru Sigurdsen, utan det är i kritiken av detta förslag, som man har uttryckt sig föraktfullt och sagt att här gäller det bara en liten grupp o.s.v. Fru Sigurdsen sade också att om man tog upp och diskuterade denna fråga i en löntagarorganisation, t.ex. i LO eller TCO, så skulle man möta en oförstående publik. Ja, det skulle man möjligen göra, om man sade att detta är någonting som skall prioriteras i dag, men det är ingen som säger det. Om man däremot när frågan tas upp säger att detta är en utvecklingslinje för framtiden, så möter man ingen oförstående publik. I varje fall har man inte gjort det då frågan tagits upp i exempelvis TCO och inte heller när förslaget har refererats offentligt. Tvärtom har då också en del framstående socialdemokrater och företrädare för LO sagt att detta är en tanke som kan bli viktig för framtiden. Jag vill inte påstå att folkpartiet har monopol på framsynthet, även om det kan verka så när man studerar andra lagutskottets förevarande utlåtande. Det finns också en och annan framstående socialdemokrat som har samma synpunkter. Så har t.ex. justitieministern i TCO-tidningen sagt följande: >Tanken på en längre sammanhängande ledighet är en av mina gamla käpphästar. — — — Idén om en längre ledighet har förekommit på senare tid i en rad diskussioner om arbetsmarknadstekniska frågor, och jag tror att systemet kommer att bli verklighet inom inte alltför avlägsen framtid.» Det är beklagligt att justitieministern inte har haft större framgång med dessa tankar inom andra lagutskottets socialdemokratiska besättning, men jag vill ändå önska honom lycka till. I vilket fall som helst kommer inte vi att sluta med att tänka framåt, utan vi återkommer. Det är riktigt att utskottet denna gång inte har funnit skäl att ändra sin ståndpunkt, men jag är övertygad om att utskottet så småningom kommer att finna de skälen.

Herr talman! Det kan kanske tyckas att denna fråga inte är särskilt väsentlig i jämförelse med många andra stora spörsmål, som riksdagen har att ta ställning till. För en grupp människor är den emellertid tillräckligt väsentlig. Utskottet har behandlat frågan välvilligt men ändå inte kunnat tillstyrka motionen. Man hänvisar till den gamla uppfattningen att behandlingen av växellåda, koppling och gaspedal är väsentliga detaljer i bilkörning. Denna uppfattning delas inte av alla berörda parter, och Sveriges trafikskolors riksförbund har i en offentliggjord skrivelse till trafiksäkerhetsverket framhållit att hindren för avläggande av prov med automatväxlad bil bör undanröjas. Förbundet är liksom motionärerna inne på tanken på en begränsning av körkortets giltighet enbart till framförande av automatväxlad bil, således en ordning liknande den som nu gäller för vissa handikappade. Denna ordning skulle kunna gälla preliminärt i avvaktan på en definitiv lösning. Ett bilkörkort gäller i dag för framförande av personbil, lastbil, omnibus, motorcykel och traktor, trots att majoriteten av alla körkortsinnehavare lärt sig köra med personbil och inte har någon erfarenhet av att exempelvis köra motorcykel. Speciellt att framföra tung motorcykel skulle för åtskilliga människor vara ett direkt vådligt företag och är för många körkortsinnehavare en synnerligen svår för att inte säga i vissa fall omöjlig uppgift. Mot bakgrunden av ett sådant exempel framstår motionens krav som så blygsamt att det borde ha kunnat tillstyrkas. Det finns personer som skulle kunna lära sig köra bil men som har svårt för att — eller inte kan — synkronisera alla faktorer vid körningen. Det är trafikbilden med vägmärken och andra anvisningar i trafiken, medtrafikanter liksom styrning, koppling, växling, gasning och bromsning som kan vara besvärliga faktorer. De personer det gäller skulle emellertid mycket väl klara utbildning och körning, om bara växlingsoch kopplingsmomenten togs bort. Detta borde inte vara någon omöjlighet. Varför skall man inte även på detta område ta till vara teknikens framsteg? Utskottet har hänvisat till den undersökning som trafiksäkerhetsverket beslutat företa på detta område och har därför avstyrkt motionen. Herr talman! Med hänsyn till denna utskottets argumentering och i hoppet att frågan kanske kommer att positivt lösas av trafiksäkerhetsverket skall jag inte ställa något yrkande. Jag har med det anförda endast velat ytterligare belysa frågan inför den undersökning som nu skall företagas av trafiksäkerhetsverket.
Herr talman! Det är naturligtvis av de skäl herr Polstam har anfört som trafiksäkerhetsverket bestämt sig för att göra en undersökning syftande till att klarlägga dessa problem och värdera de synpunkter som ligger till grund för de nu gällande bestämmelserna.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

Herr talman! Bara några ord med anledning av vårt yrkande i denna motion som behandlar den s.k. kattparagrafen, 22 8 i jaktlagen. Jag märker att det väcker en viss munterhet redan då man nämner paragrafen. Vi yrkar här att katt skall jämställas med hund i rättsligt avseende, mina damer och herrar. Detta vill vi ha kodifierat i 23 §. Vi uppskattar den sympati som strömmar emot oss från utskottet. Den strömmar emot både katterna och motionärerna, märker jag. Utskottet är tydligen helt medvetet om vad som försiggår bakom kulisserna. Kattstölderna och hundstölderna runt om i vårt land tilltar mer och mer, dels beroende på att de vetenskapliga institutionerna har ett växande behov av försöksdjur, dels för att vi just fått karantänbestämmelser mellan Danmark och Sverige, som avsevärt hämmat importen av djur. Djuren har den vägen ofta gått till de vetenskapliga institutionerna. Katter och hundar är nu i stor skala föremål för ofog eller rättare sagt för uppenbar stöld. Detta kan passera då den nuvarande lagstiftningens efterlevnad praktiskt taget är omöjlig att kontrollera. Man får väl också säga att 23 § är ytterligt orealistisk. Det kan väl inte ha varit lagstiftarens mening att så snart en katt kommer utanför trädgårdsgrinden — och vilken katt gör inte det — tillåta jakträttsinnehavaren och hans folk att lägga embargo på katten. I så fall är katten det mest fredlösa djur som finns. Den har inte ens som andra djur rätt att ta igen sig mellan bestämda jaktperioder. Utskottet är medvetet om den skumma trafik som pågår för att förse institutionerna med försöksdjur. Men likväl anför man att lagen ger ett skydd mot illegalt upptagande och försäljning. Mån talar också om de sju dagarna som skall passera innan institutionerna får nyttja djuren och man menar då att djurägarna har möjlighet att återfå sina djur. Det låter sig sägas men är ganska orealistiskt med tanke på vårt vidsträckta land. Vi tycker att det är en god lösning att sammanföra katt och hund i 23 8. De representerar samma värde i många fall. De är lika mycket omtyckta och ställer till lika mycket ofog. Det är rätt underligt att om hunden kommer in i grannens trädgård kan man inte göra så mycket åt det men en katt kan man ta livet av. Hunden är väl ändå något farligare än katten. Man inser att den skumma trafiken pågår men hänvisar samtidigt till att lagen ger skydd. Uppenbarligen ger inte lagen något skydd, eftersom trafiken pågår. Detta borde man erkänna. Det finns emellertid andra sätt, på vilka man kan tackla denna fråga. Jag tänker härvidlag på möjligheten att auktorisera uppköpare som förser de vetenskapliga institutionerna med blivande försöksdjur. Det är emellertid en annan fråga, och jag får väl återkomma i nästa omgång med denna angelägenhet. Jag skall inte besvära kammarens ledamöter med att ställa något yrkande om bifall till min motion utan ber bara att få komma tillbaka.

Herr talman! Herr Werner känner sig överväldigad av den sympati som slår emot honom från utskottets sida. Jag kan försäkra att denna sympati i så fall mera gäller herr Werners person än innehållet i själva motionen. Vi tar naturligtvis inte miste på den känsla för djuren som herr Werner vid upprepade tillfällen ådagalagt i riksdagsdebatterna. Vi vänder oss bara mot hans sätt att argumentera. Ibland har det enligt min mening nästan snudd på hyckleri. Det finns väl ingen här som inte har fullt klart för sig att katten är ett högst oskyldigt djur så länge man håller den inlåst i bostadshus och ekonomibygg nader. Men när katten kommer ut på egen hand i markerna är den farlig för allt levande den över huvud taget rår på. Det är inte med hänsyn till vad katten betyder för åldringar, invalider och barn som vi i utskottet har bedömt frågan. Bedömningen har skett med hänsyn till de skador katten vållar allt småvilt i markerna. Herr Werner kan naturligtvis invända att det fördenskull inte är nödvändigt att döda katten. Man kan ju fånga in den. Men jag skulle vilja ge bra många kronor för att få se herr Werner försöka infånga en halvt förvildad katt. Det vore säkert värt sitt pris. Det är helt enkelt ett hopplöst företag. Men det är inte bara fråga om förvildade katter utan om alla dem, som strövar fritt omkring på markerna. Katten gör då rent hus i fågelkullar och harkullar. Vilket som då är djurvänligast blir en avvägningsfråga: att försöka skydda småviltet eller katten. Man blir då tråkigt nog tvingad att offra katten för att värja livet på småfåglar och annat vilt. Man måste ha något praktiskt grepp för att tackla dessa frågor. Den argumentering som herr Werner använder såsom skäl för att avskaffa 23 § anser vi i utskottet inte vara bärande.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
Herr talman! När jag hör herr Grebäck ångrar jag nästan att jag inte yrkade bifall till motionen. Jag tycker inte riktigt om att man skämtar med dessa ting, de är litet för allvarliga. Måhända är jag en hycklare, herr Grebäck, men i så fall har jag en broder i herr Grebäck, som talar om att sympatin strömmar mot mig. Det var väl ändå inte riktigt sant! Vi kan nog ta varandra i handen när det gäller hyckleri. Visst vet jag att katten är farlig, herr Grebäck, men jag vet också att människorna är värre och det är egentligen dem jag är ute efter med min motion. Det borde även herr Grebäck begripa. Vi önskar att på något sätt kunna stävja den kriminalitet som frodas trots att vi har officiell lag på området. Det är denna kriminalitet vi vill åt. Vad vi vill åt är just att folk stjäl andras katter och hundar för att förpassa dem till de vetenskapliga institutionernas experiment. Kanske jag får tillfälle att visa min förmåga att fånga katter, herr Grebäck. Den är precis lika stor som herr Grebäcks förmåga att fånga en arg schäfer. Försök med det!

Herr talman! Jag tackar givetvis herr Werner för hans inbjudan och lovar att jag skall infinna mig. Det är inte min mening att skämta bort denna fråga. Om kammaren uppfattar mina ord som ett skämt gäller det i så fall herr Werner och hans sätt att argumentera. Jag har svårt att förstå skälet till att man skulle förbjudas att skjuta en katt ute i markerna — märk att den rätten bara gäller utanför tomtgräns — där den kan göra stor skada på det vilda. Det är ju fråga om att rädda livet på småfåglar, harungar o.s.v. Man måste väl se en smula praktiskt på denna fråga och inte röra sig i en idealvärld som inte existerar. Jag får nästan en vision av Guds gröna ängar, där vargen och lammet och katten och småfåglarna leker tillsammans och där herr Werner är den gode herden.

Herr talman! Bara ett sista ord! Herr Börjesson i Glömminge citerade alldeles riktigt vad jag skrivit om tamkatter, men det finns också andra katter, t.ex. sådana som av oförståndiga människor lämnas kvar vid sommarstugor och blir halvt förvildade. Självfallet måste de sägas vara farliga för andra djur. Jag vill poängtera att själva tanken i motionen är mycket allvarlig. Avsikten är ju att stävja den kriminalitet som frodas under sken av lag och rätt. 2. att minimireglerna för utsläpp av avloppsvatten från vattenklosett eller tätbebyggelse omfattar krav på minst biologisk rening, samt

Herr talman! Den 28 maj förra året var en stor dag för miljöskyddet här i landet. Vi antog då miljöskyddslagen. Att det var en stor dag markerades också av att justitieministern inledde debatten och talade om bakgrunden till lagen. Som motionär och ledamot av tredje lagutskottet deltog jag i debatten. I stort sett kunde jag understryka vad justitieministern hade sagt, men beträffande några frågor hade vi olika åsikter. Jag underströk särskilt justitieministerns uttalande, att han hade den förhoppningen att miljöskyddslagen skulle vara en ändamålsenlig grundval för ett fortsatt lagstiftningsarbete på miljöskyddets område — ordet >fortsatt» är kursiverat i riksdagens protokoll. De invändningar som vi från folkpartiets sida hade förra året beträffande vissa organisationsoch ersättningsfrågor anser vi att vi nu kan avstå från att resa; vi tycker att lagen bör få stabilisera sig innan sådana frågor på nytt tas upp. Men en del av de materiella reglerna vill vi påminna om, och det har vi gjort i motionerna 1: 119 och 1II:130. De har föranlett reservationerna I vid A i utskottets hemställan och II vid B i utskottets hemställan. Den första reservationen rör regler om tillståndsplikt i fråga om vägar och flygplatser. Det är närmast 6 8 i miljöskyddslagen som vi avser. Enligt denna undantas och särbehandlas flygplatser och vägar, som prövas i särskild ordning, då det gäller att avstänga dem från användning som kan drabba andra företag. Vi förordar också att sådana anläggningar tas upp i 10 § i lagen bland sådana för vilka dispens skall sökas. Motiven till denna framställning är följande. 1. Lagen gäller för fast egendom i alimänhet, och flygplatser är liksom vägar otvivelaktigt fast egendom. 2. Flygplatser och vägar är alltid störande för omgivningen, naturligtvis mer eller mindre, men i regel mycket mer än flertalet av de övriga anläggningar som skall prövas. 3. Den tillståndsprövning som sker i särskild ordning i fråga om flygplatser och vägar är inte tillfredsställande från miljöskyddssynpunkt. En talare för den motsatta åsikten medgav förra året att denna prövning i huvudsak görs från exploateringssynpunkt, trafiksäkerhetssynpunkt och framkomlighet. 4. Miljöskyddslagen hindrar att användning av flygplats och väg förbjuds, men den kan tillämpas så att inskränkningar kan göras. Innan miljöskyddslagen fanns förbjöds t.ex. jetplan i trafik på Bromma. Viss vägtrafik kan förbjudas under vissa tider, det kan bli fråga om nedsatt hastighet o.s.v. En ändring i hälsovårdsstadgan, som genomfördes när miljöskyddslagen antogs, ger hälsovårdsnämnderna möjligheter att ingripa. Det finns ett exempel härpå som har gått genom pressen: I någon av Göteborgs förorter öppnades en väg för starkare trafik, och det föranledde hälsovårdsnämnden att förbju 5. Staten är i flertalet fall huvudman för anläggningarna. Då staten stiftar lagar om miljöskydd, bör staten inte dra sig undan den prövning som de — bl.a. kommunerna — som svarar för övrig anläggningsverksamhet får lov att underkasta sig. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen I. I reservationen II har vi tagit upp en annan fråga, där vårt yrkande dock är något modifierat jämfört med vårt yrkande föregående år. Det gäller närmast innehållet i 7 8 miljöskyddslagen angående avloppsrening. Modifieringen innebär, att vi nu inte tagit upp frågan om avloppsrening i glesbygderna. För tätortsbebyggelsen däremot anser vi att plattformen för bedömningen skall lyftas från den lägsta graden av rening, nämligen slamavskiljning, till andra graden, nämligen biologisk rening — den grad av rening som på 1950-talet, då vi inte visste bättre, fick benämningen »höggradig rening». Vi kan där åberopa departementschefens uttalande, att det för tätorten praktiskt taget aldrig kan komma i fråga att stanna vid slamavskiljning. Vidare kan vi åberopa jordbruksdepartementets och = naturvårdsverkets gemensamma =<:broschyr Miljövård, som nyligen utkom i sin andra upplaga. I denna konstateras att 50 procent av tätortsavloppen förra året hade s.k. höggradig rening, 25 procent endast slamavskiljning och 25 procent ingen rening alls — troligen var det Göteborg som svarade för en stor del för den sistnämnda procentsatsen. Utvecklingen går hastigt framåt. Kommunalmännen kan inte hålla stånd emot en upplyst opinion i sina kommuner. Dessutom har statsbidragsgivningen omformats, så att högre grad av rening främjas. Det satsas nu från kommunernas sida ungefär 250 miljoner kronor om året, och den siffran kom mer att stiga. Denna paragraf måste naturligtvis ändras snart nog. Vi föreslår att regeringen redan nu får en påstötning härom. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall även till reservationen II.
Herr talman! Jag tror att så gott som alla i dag är överens om att det är väldigt angeläget att stoppa upp allt otillräckligt renat utsläpp i luften, i vattnet eller på annat sätt direkt i naturen. Jag har varit med om att underteckna reservationerna I och II och ber att få instämma i herr Tobés argumentering. Även jag yrkar bifall till dessa reservationer. För att komma till rätta med föroreningsfrågan är det naturligtvis angeläget att man har mycket hårda krav på rening. Förutsättningarna för att man skall kunna få effekt av åtgärderna är dels att man får fram riktvärden för både emissioner och immissioner, dels att man verkligen kan kontrollera att redan nu åtgärder vidtas med riktvärdena som bakgrund. Dessutom krävs att de reningsanläggningar som byggs ut verkligen fungerar på ett riktigt sätt. Jag är fullt medveten om att naturvårdsverket kommit en bra bit på väg. Det sägs i utlåtandet att man har kommit fram till emissionsgränsen och att man håller på med immissionsgränsen. Men det saknas ändå i dag en plan som talar om vad man kan tillåta i olika delar av landet. Det måste vara beroende av många olika naturliga förutsättningar i skilda delar. Det måste bl.a. vara beroende av recipientens storlek — om det är en större sjö eller en liten sjö, om det är Östersjön eller Västerhavet. Det är också beroende av meteorologiska och hydrologiska förhållanden och på den koncentration av bebyggelse och industrier som finns inom olika områden. Därför tror jag att det är angeläget att man får fram en riktplan som kan utgöra underlag för den fortsatta lokaliseringen av mer eller mindre förorenande industrier. Tredje lagutskottet gjorde häromåret en resa till Västtyskland. Vi fick erfara att man där kommit mycket långt i detta avseende. Man hade en kontrollstation på varje kvadratkilometer i de områden kring Ruhr där det finns många industrier, och man kunde där precis se hur olika åtgärder påverkade utvecklingen och om man just genom att vidta åtgärder kunde lokalisera ytterligare industrier dit eller inte. Man kunde se att det i vissa områden inte fanns någon möjlighet till ytterligare lokalisering. Det är något i den vägen jag tror att vi borde få fram här också. Jag vet att vi har en del kontrollstationer, men de ligger inte tillnärmelsevis så tätt som i Västtyskland. Det kan man givetvis inte heller begära över hela landet, men i de största tätortsområdena borde man kanske ändå kunna ha det.

Kommunerna skulle i varje fall som hjälp för sin planering behöva ha någon form av riksplan som de kan rätta sig efter för sin utbyggnad. När det gäller kontrollen har utskottet avstyrkt vårt yrkande och uttalat att vårt önskemål redan i huvudsak är tillgodosett. Det kan man säga att det är till en viss del, om man ser det rent lagtekniskt och med hänsyn till de tillsynsmyndigheter man i första hand pekar på, naturvårdsverket och länsstyrelserna. Men det är ju också här i första och sista hand kommunerna som kommer att få det lokala ansvaret. I miljöskyddslagen sägs bara helt allmänt att tillsynsmyndigheterna, alltså naturvårdsverket och =: länsstyrelsen, skall ha samarbete med bl.a. kommunala organ, men vilka organ utsägs inte direkt. I första hand gäller det naturligtvis hälsovårdsnämnderna. Men för hälsovårdsnämnderna regleras verksamheten i hälsovårdsstadgan. Där framstår i första hand veterinärstyrelsen och socialstyrelsen som de tillsynsmyndigheter som kommer in i olika sammanhang. Naturvårdsverket kommer liksom litet grand vid sidan om. I 38 § i miljöskyddslagen heter det tt.ex. : » Tillsyn till skydd mot störningar som avses i första stycket> — där talar man om att motverka vattenföroreningar, luftföroreningar, 0. s. v. — »utövas också av statens naturvårdsverk och länsstyrelserna enligt naturskyddslagen.» Nog finns det, herr talman, starka skäl för vårt krav på en utredning av frågan om den samordnade och effektiva kontrollen av tillämpningen av miljöskyddslagen. När det gäller effektiviteten finns det såvitt jag förstår all anledning att efterlysa vad det konkret finns för kontroller i dag. Sker det någon kontinuerlig kontroll av funktionen vid våra reningsverk? Förekommer det någon egentlig kontroll av utsläppen i luft och vatten från olika industrier? Finns det över huvud taget någon särskilt avdelad personal vid naturvårdsverket, vid länsstyrelsen eller i kommunerna som kan åta sig en direkt kontrollerande uppgift och framför allt då en uppsökande kontroll, som det talas om i utskottsutlåtandet? Jag sätter mycket stora frågetecken efter dessa frågor. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall inte bara till reservation I och II utan också till reservationerna III och IV i detta utskottsutlåtande.
Herr talman! Reservanterna har ut förligt redogjort för de frågeställningar som tredje lagutskottet haft att behandla i det föreliggande utlåtandet. Jag skall därför bara mycket kort motivera utskottets hemställan, som innebär att de båda motionsparen inte måtte föranleda någon riksdagens åtgärd. Jag är då först angelägen om att framhålla, att utskottets förslag ingalunda får tolkas så, att majoriteten skulle vara mindre intresserad än reservanterna av miljövård. Utskottet vill emellertid betona att miljöskyddslagen och miljöskyddskungörelsen trädde i kraft den 1 juli 1969 och sålunda endast har varit gällande i tre kvartal. Det måste följaktligen vara befogat att påstå, att erfarenheterna av eventuella brister ännu är synnerligen ringa. För att ta de olika yttrandena i tur och ordning vill jag först uppehålla mig vid tillståndsplikt beträffande vägar och flygplatser. Vid fjolårets riksdagsbehandling av propositionen om miljöskyddslagen avslogs motioner av samma innehåll. Motionärerna yrkade då liksom nu att den föreslagna undantagsbestämmelsen i 6 § miljöskyddslagen för trafikanläggningar skulle utgå och att anläggningarna inte skulle undantas från koncessionsprövning. Reservanterna har rätt när de hävdar att den prövning som nu företas i särskild ordning i första hand innebär en planering från <exploateringssynpunkt, såsom herr Tobé också har framhållit här. Jag vill emellertid bestrida att inte någon annan prövning förekommer. Miljövårdssynpunkter beaktas redan nu, och genom regler om samråd stärks miljövårdens ställning i beslutsprocessen. Utskottet vill i det sammanhanget även erinra om innebörden av 5 8 miljöskyddslagen. Speciallagstiftning kan även komma i fråga, t.ex. lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning eller förbud mot vissa fordonstyper, vilket är av stor betydelse inom bullerkänsliga områden. Något praktiskt behov av att med stöd av 6 § miljöskydds lagen helt förbjuda användningen av viss väg eller viss flygplats anser utskottet inte föreligga med hänsyn till de andra möjligheter som står till buds. Utskottet har i sitt utlåtande också erinrat om de utredningar som har företagits på detta område och om en utredning som nu är i arbete. 1960 års vägsakkunniga avgav sitt betänkande i april 1968, och vi kan förvänta en proposition från Kungl. Maj:t. Det finns anledning till en förhoppning, att miljöskyddssynpunkterna där kommer att bli beaktade. Lagstiftningen om enskilda vägar är föremål för en utredning. Direktiven för den utredningen utfärdades den 29 december i fjol, och där har man särskilt tryckt just på naturvårdsoch miljöskyddssynpunkter. Jag vill alltså på denna punkt yrka bifall till utskottets hemställan. även beträffande rening av avloppsvatten förelåg vid fjolårets riksdagsbehandling motioner av i huvudsak samma innehåll som de nu avlämnade och vari det krävs en tidsplan för övergång till biologisk rening. Jag har naturligtvis samma mening som motionärerna om angelägenheten av att vi höjer ambitionsgraden, men att nu kräva en tidsplan, när vi vet vilka ekonomiska bekymmer kommunerna har, tycker jag skulle vara att gå litet för långt. Vi får vara glada över att de nu övergår till höggradig rening i en helt annan takt än tidigare. En tidsplan skulle väl också vara svår att följa. Det är kommunerna som får betala de dryga kostnaderna, och jag har svårt att förstå hur statsmakterna nu skulle kunna kräva upprättande av en tidsplan. Ledamöterna av moderata samlingspartiet har i anledning av motioner från det hållet avgivit reservationer beträffande förslag till en riksplan med angivande av högsta tillåtna immissionsgränser för olika delar av landet. Jag ställer mig frågande inför hur man skulle kunna klara en sådan riksplan för olika delar av landet. Skulle det vara en plan för landskapen? Man måste ju gå in på förhållandena i olika kommuner, och kanske i delar av kommuner, för att kunna fastställa gränsvärden. Det är svårt att se hur man skulle kunna upprätta en plan för skilda delar av landet utan att staten utfärdar detaljerade föreskrifter. Jag tror att man tills vidare får nöja sig med att ange riktvärden och rekommendationer, men vad motionärerna är ute efter är rättsligt bindande normer. Utskottet underströk i fjol att arbetet med bestämmande av gränsvärden skulle fullföljas med all kraft, och som herr Hedin här har framhållit har man kommit långt när det gäller emissionsgränserna, och arbetet pågår när det gäller immisionsgränser. I första hand måste man inrikta sig på tätortsområdena. Utskottet har därför inte funnit att riksdagen nu har skäl att vidta någon särskild åtgärd, och jag vill även på denna punkt yrka bifall till utskottets hemställan. Den sista punkten i utskottets hemställan gäller kontroll av tillämpningen av gällande föreskrifter rörande miljövården. Den drive som för närvarande pågår på miljövårdens område har väl ännu inte fått full omfattning, men vi har byggt upp naturvårdsverket som en central förvaltningsmyndighet, och jag tror inte vi kan klaga på dess aktivitet. Jag vill dessutom påpeka att det under fjolåret tillsattes en särskild utredning, miljökontrollutredningen, som får anledning att ta upp också dessa problem. Herr talman! Jag vill på samtliga punkter yrka bifall till tredje lagutskottets hemställan.
Herr talman! Herr Ekström hänvisade till vägsakkunnigas betänkande, men jag är inte imponerad av vad som där står om miljöskyddet. Den saken får vi väl ta upp när propositionen skall behandlas. Man har föreslagit något ökade säkerhetsavstånd, men det är inte fråga om en prövning på samma sätt som koncessionsprövningen eller dispensprövningen. Enskilda vägar har jag inte talat om, eftersom jag föreställer mig att bestämmelsen i miljöskyddslagen om prövning i särskild ordning inte omfattar enskilda vägar. Detta är för motionärerna och reservanterna en fråga om likhet inför lagen mellan statliga anläggningar och andra anläggningar. Vad beträffar reningen av avloppsvatten förstår jag att herr Ekström är av samma mening som jag. Detta om en tidsplan har vi tagit med bara för att visa att övergången måste göras mjuk. Det finns för övrigt redan beräkningar om hur hastigt man kan övergå till högre grader av rening. Jag förstod på ordalagen i herr Ekströms anförande att jag nästa år eller året därpå kan inbjuda honom att skriva under en gemensam motion om detta, men vi vet ju inte om han eller jag är med i riksdagen då, så inbjudan får anstå en tid. Kontrollen har inte tredje lagutskottet att göra med på samma sätt som med övriga frågor, eftersom det gäller ekonomiska överväganden och en utbyggnad av organisationen. Stora uppgifter vilar här på kommunerna och deras hälsovårdsnämnder och på industrierna. Industriförbundet och naturvårdsverket har utfärdat en gemensam rekommendation att det vid varje förorenande industri skall finnas en person i ansvarig ställning som man kan vända sig till i dessa frågor. Det tror jag är bra, men naturligtvis räcker inte det. Vad beträffar länsstyrelsernas möjligheter att hjälpa till vill jag säga att de naturligtvis inte har tillräcklig arbetskraft — det är på samma sätt med naturvårdsverket — men vi kan hoppas att en del kan göras. På ett område, nämligen beträffande oljeskyddet till sjöss, har man överlåtit tillsynen på sjöfartsverket.
Jag är fullt medveten om att det är svårt att upprätta en riksplan rörande immissionsgränser o.s.v. men jag tror inte man behöver gå in så i detalj att man behandlar varje kommun för sig, utan man får avgränsa stora regioner och fastställa olika riktvärden med hänsyn till de förhållanden som där råder. Herr Ekström sade vidare att reservanterna vill ha rättsligt bindande normer. Det är egentligen inte det vi syftar till. Vi vill att man skall få en någorlunda god uppfattning om hur mycket som kan tolereras av utsläpp i olika delar av landet med tanke på lokalisering och andra åtgärder. Vad beträffar kontrollen är det alldeles uppenbart att den inte fungerar för närvarande. Även lagtekniskt sett förefinns oklarheter i fråga om ansvarsförhållandena. Det är alltså i praktiken som det inte fungerar. I studenttidningen Blandaren hade man för några år sedan en liten artikel »Orientering om orientering». Där sades det att om kartan och terrängen inte överensstämmer äger terrängen företräde, och det bör den ju göra. I detta fall menar jag att terrängen verkligen inte utvisar att det hela fungerar som det skall. De resurser som är tilldelade naturvårdsverket, länsstyrelserna och i vissa fall även kommunerna är helt otillräckliga. Det är väl på den punkten som man behöver få en samordning till stånd och någon plan för hur man verkligen skall få miljöskyddet att fungera — gärna, som herr Tobé sade, genom att även vissa personer ute i industrierna får bära en del av ansvaret. Jag vet att man från naturvårdsverkets sida helt nyligen gjort besök i England för att studera miljöskyddssystemet där och blivit mäkta imponerad av det. Säkert har därför verket underlag för att lägga fram en plan. Men det räcker inte med en plan, utan det behövs också resurser för att systemet skall kunna fungera i praktiken. Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Jag tror inte att vi behöver känna, att vi står efter andra länder vad beträffar åtgärder på miljövårdens område. Vi behöver säkerligen inte resa till England eller till andra länder. Här i landet har under senare år skett en upprustning som vi visserligen inte kan vara helt belåtna med men som vi åtminstone för närvarande kan betrakta som mycket tillfredsställande. Det har skett en verkligen imponerande satsning på miljövården. Jag tror att herr Hedin måste ge mig rätt, när jag påpekade hur svårt det är att fastställa gränsvärden, eftersom förhållandena ju kan vara skiftande till och med i en kommun, och då är det kanske att gå litet för långt att begära en riksplan. Jag sade att motionärerna och reservanterna syftar till rättsligt bindande gränser, därför att man inte kan tolka deras förslag på annat sätt. Förslaget till en riksplan med angivande av högsta tillåtna immissionsgränser, vilket är vad de önskar, innebär att den lagstiftning som här skulle komma till stånd även skulle få rättsligt bindande verkningar. Vad beträffar samordningen har vi i tredje lagutskottet, som herr Tobé tidigare påpekat, i år kommit överens om att skriva till Kungl. Maj:t och begära en utredning angående kommunernas befogenheter och skyldigheter på miljövårdens område. Detta är ju ett led i strävandena att söka samordna resurserna. Naturvårdsverket är ju inte bara en tillsynsmyndighet utan skall även bedriva en aktiv, uppsökande verksamhet. Under den korta tid som naturvårdsverket funnits till står det väl också helt klart att verket fullgör denna sin sistnämnda uppgift på ett förtjänstfullt sätt.

Herr talman! Jag vill bara reagera mot herr Ekströms uttalande att allt är så bra ordnat hos oss att vi inte behöver ta del av andra länders erfa renheter. Jag tror att vi har all anledning att göra detta. Om man i England byggt upp ett bra kontrollsystem, varför skall vi inte dra lärdom av det? Och varför skall vi inte studera hur man i Västtyskland behandlat de här frågorna? Man har där kommit oändligt mycket längre än vi, just därför att man har mycket större problem, men detta har också medfört att man ligger långt före oss beträffande lagstiftning, kontroll och över huvud taget allt som rör dessa problem. Vi har all anledning att ta lärdom av detta.
Herr talman! Jag skall bara ge en kort motivering till varför centerpartisterna i utskottet inte ansett sig böra stödja reservationerna, som i och för sig är behjärtansvärda. Vi är nog inom utskottet eniga om målen men bedömer kanske metoderna för att uppnå dem något olika.

Jag menar inte att vi skall skynda långsamt, tvärtom. Det rör sig om allvarliga problem. Men å andra sidan behöver vi skaffa oss erfarenhet, och forskningen har kanske inte riktigt hunnit med i önskvärd utsträckning för att ge oss det säkra underlaget för våra bedömningar. Herr talman! Med denna korta motivering ber jag få ansluta mig till de av herr Ekström framställda bifallsyrkandena.

Herr talman!